Herr talman! Jag har fortfarande svårt att förstå argumentet att man inte seriöst skulle kunna diskutera frågan om ersättning åt dem som jag vill kalla oskyldigt misstänkta för rattfylleribrott enbart därför att det är ett stort och vittomfattande spörsmål. Någonstans måste man ju börja, och då borde man väl kunna göra det i detta sammanhang. Vid demonstrationer och föredragningar inför utskottet har expertisen nödgats medge att man får en betydande felprocent vid användningen av de ampuller som nu kommer i fråga. Risken för misstag skulle ha blivit mindre om man hade gått in för den andra ampulltypen, men nu blir det inte så. Jag kan i andanom se hur de många misstagen kommer att slås upp i pressen. Den svedan skulle i varje fall kunna lindras om man gick in för någon form av ersättning, ungefär så som vi har föreslagit. Mot den föreslagna straffändringen har inte heller herr Larfors anfört några andra argument än de som användes i utskottet, nämligen att man inte skall föregripa ställningstaganden i större sammanhang. Vi tycker alltså att man hade kunnat ta ett första steg redan nu.

Herr talman! Efter herr Larfors” anförande har jag egentligen inte mycket att tillägga. Jag vill bara ytterligare understryka att utskottet i dess helhet vid behandlingen av detta ärende känt en viss tvekan och fört just de diskussioner som både remissinstanser och proposition berört. Ställningstagandet i frågan om man över huvud taget skall acceptera sådana här rutinprov eller inte måste bli en avvägning från integritetssynpunkt. Vi har i utskottet stannat för samma ståndpunkt som departementschefen, och för övrigt också remissinstanserna, nämligen att det angelägna i att få ner antalet trafikonykterhetsbrott och främja trafiksäkerheten får väga tyngre än de eventuella invändningar man kan ha från integritetssynpunkt. Detta är den stora frågan i sammanhanget. Frågan om provtagningsmetoder är en detalj i detta större sammanhang. Utskottet tycker att denna proposition innebär ett rätt stort steg på vägen mot en ökad trafiksäkerhet — vi hoppas i varje fall det. Vi tycker också att det är lämpligt att genomföra denna försöksverksamhet samtidigt som vi nu går in i trafiksäkerhetsåret. Om det inte råkat vara så, skulle utskottet kanske ha varit mera tveksamt till att nu genomföra en sådan här försöksverksamhet. Vi konstaterar nämligen, precis som departementschefen gjort, att de testmetoder som för närvarande finns egentligen inte uppfyller önskvärda noggrannhetskrav. Vi har tyckt att det skulle ha varit önskvärt att man hade kunnat avvakta resultatet av den utprovning av nya apparattyper med större säkerhetsgrad som nu företas för att se, om inte de i stället borde användas. Men som vi ser detta kommer det ändå att vara en fråga på något längre sikt — kanske ett eller två år — och vi har därför ansett att man inte borde avvakta så länge utan acceptera att försöksverksamheten börjar den 1 januari 1975. Det är klart, herr talman, att det kan finnas skäl för propositionens förslag när det gäller vilken ampull som skall användas, nämligen den ampull som ger ett ökat spelrum och där alltså riskerna blir mindre för att man vid rutinmässig provtagning tar in personer ”i onödan” för blodprovstagning. Hela utskottet har förstått de skälen. Samtidigt kan konstateras att trafiknykterhetskommittén menar att de båda provtagningsmetoderna — 0,5-promilleampullen och 0,8-promilleampullen — är acceptabla ur rättssäkerhetssynpunkt och att skillnaderna mellan dem trots allt inte är särskilt stora. Då har vi menat att det kan finnas en risk för att man laborerar med en annan gräns än den som svarar mot den för trafiknykterhetsbrott gällande blodalkoholhalten, nämligen 0,5 promille. Det kan leda till att människor får för sig att de kan ta ökade chansningar, och resultatet kanske i praktiken t.o.m. kan bli att de kommer att dricka en större mängd alkohol innan de kör bil bara därför att de vet att denna provtagningsmetod används och de då tror sig ha möjlighet att tänja alkoholkoncentrationsgränsen. Den utvecklingen tycker vi verkligen skulle gå stick i stäv mot trafiksäkerhetsårets målsättning, och vi har därför stannat vid att föreslå 0,5-promilleampullen. Utskottet hyser som sagt tveksamhet över huvud taget just därför att båda de här testmetoderna inte är exakta. Jag vill därför understryka vad jag förut har sagt, att utskottet tycker att det i och för sig hade varit önskvärt att man kunnat avvakta resultatet av utprovningen av de nya apparattyperna. Vi säger också att erfarenheterna från försöksverksamheten kan motivera att verksamheten avbryts eller att effektivitetsskäl möjligen kan tala för att en annan provtagningsmetod används under försöksverksamhetens gång. Vi vill alltså lämna den möjligheten öppen. Vidare vill jag understryka det som herr Larfors var inne på, att vi i utskottet i enighet har sagt att vi under hösten nästa år vill ha en redovisning av hur den hittills pågående försöksverksamheten har utfallit. Vi har velat ange detta för att de tillämpande myndigheterna skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att det skall vara möjligt att ge utskottet en sådan redovisning. Jag tänker inte gå in i något bemötande av herr Lövenborgs synpunkter — det har herr Larfors redan gjort, varför det är onödigt att ta kammarens tid i anspråk med detta. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till vad som redan har sagts i den här debatten är kanske inte mycket att tillägga, eftersom utskottsbetänkandet inte innehåller några andra reservationer än de som herr Lövenborg har avgivit. Dessa två reservationer rör inte så mycket själva kärnfrågan, nämligen rätten för den trafikövervakande personalen att ta rutinprov på utandningsluft från fordonsförare i samband med anordnade trafikkontroller. Inte heller råder det någon oenighet om vilken ampull — 0,5 promille eller 0,8 promille — som skall användas. Flera talare har redovisat varför utskottet frångått propositionen i detta avseende, och de skälen behöver jag ju bara instämma i. Till det sagda vill jag bara erinra om att vi hittills har använt 0,5 promilleampullen vid misstanke om rattfylleri. Redan detta faktum talar för att vi under en försöksperiod inom vissa områden i vårt land inte skall använda någon annan ampull än den hittills vedertagna. För personalen som skall avläsa ampullerna i olika väderlekssituationer och under skiftande ljusförhållanden är det bra att man inte har olika ampuller, eftersom de ändå kan vara besvärliga att avläsa. Sedan finns det en annan och kanske viktigare anledning till att vi bör fortsätta att använda 0,5-promilleampullerna. Straffgränsen går vid detta promilletal, och ingen vill väl vara med om att uppluckra inställningen till den gränsen. Vi har lagt fast att alkohol och trafik inte hör ihop. Skulle då grönfärgens diffusa gräns medföra att blodprov måste tas och det visar sig att alkoholhalten ligger något under den straffbara gränsen, säger det ändå att vederbörande har förtärt alkohol före körningen. Utifrån den synpunkten är jag beredd att hålla med professor Goldberg när han säger, att det obehaget måste den som förtärt alkohol före körningen vara beredd att ta. Det är nödvändigt att slå fast att syftet med rutinkontrollen inte skall vara att sätta fast så många som möjligt för rattfylleri utan att förhindra att förare kör motordrivna fordon i spritpåverkat tillstånd. Vi måste minska antalet trafikolyckor, som har sitt upphov direkt eller indirekt i alkoholförtäring. Det är också utomordentligt bra att den försöksverksamhet som det nu är fråga om börjar tillämpas redan under det förestående trafiksäkerhetsåret. Med detta korta inlägg yrkar jag, herr talman, bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Tesen att trafik och alkohol inte hör ihop torde en överväldigande majoritet av svenska folket vara överens om. Enligt undersökningar finns det knappast något annat brott, där allmänheten så helhjärtat ger sitt stöd åt polisens ingripanden som just då det gäller onykterhet i trafiken. I såväl statliga utredningar som framstötar från trafiksäkerhetsorganisationer har det under lång tid framförts krav på ett bättre och effektivare medel att främja helnykter trafik. Mot den bakgrunden hälsas med tillfredsställelse propositionen 154, i vilken föreslås lag om försöksverksamhet med rutinmässiga alkoholutandningsprov. En klok tillämpning av lagen med strategiskt insatta kontroller bör vara ägnad att främja trafiknykterheten och hos allmänheten skapa ökad respekt för lagen. Alkoholpåverkade förare kan säkrare räkna med att bli ertappade om de ger sig ut i trafiken. Jag anser att det är angelägnare att främja lagligheten genom att öka risken för upptäckt än att skärpa straffsatserna. Trafiksäkerhetsverket har lagt upp en väl motiverad och stort planerad rikskampanj, Trafiksäkerhetens år 1975. Det är positivt att denna informationsoch propagandakampanj erhåller värdefullt stöd genom propositionsförslaget. Vi har i vårt land sedan decennier haft en trafiknykterhetslagstiftning som i långa stycken varit mönsterbildande för andra länders åtgärder under senare år. Det finns ingen anledning att anta annat än att denna lagstiftning och dess tillämpning i domstolarna är förklaringen till den ganska gynnsamma trafiksäkerhetsnivå vårt land uppvisar jämfört med andra länder med motsvarande biltäthet. Trafikonykterheten framstår dock alltjämt som ett allvarligt hot mot tryggheten på vägarna och kräver fortsatta ansträngningar från samhällets sida. Under senare år har, som jag sade, uppmärksamheten riktats på det nödvändiga i att öka upptäcktsrisken för alkoholpåverkade förare i trafiken. Flera undersökningar tyder på att de nuvarande kontrollmöjligheterna är så begränsade att förarna upplever risken för upptäckt som mycket liten. Undersökningar som gjorts så sent som i juli i år visar att var tredje omkommen bilförare var alkoholpåverkad. Därför anser jag att trafiksäkerhetsinsatserna inte kan isoleras från kravet på aktiva åtgärder som syftar till att avhålla folk från att köra bil eller annat fordon i berusat tillstånd. Lagen om rutinmässiga alkoholutandningsprov har föreslagits få karaktären av försöksverksamhet med begränsad giltighetstid, nämligen från den 1 januari nästa år till 30 juni 1976. På grund av de nya kontrollmöjligheterna för polisen anser jag detta vara ett betydelsefullt instrument för trafiknykterhetslagstiftningens effektivitet. Behovet härav torde vara permanent, och jag är därför tveksam till att lagen begränsas till en viss giltighetstid. Försöksverksamheten har emellertid motiverats bl.a. av att det skall ske regionala undersökningar av denna verksamhets effekter och av resultatet av propagandakampanjen. Sådana undersökningar är så angelägna att man rimligtvis inte bör motsätta sig förslaget om en begränsad giltighetstid för lagen. Min övertygelse är ändå att den här lagstiftningen kommer att visa sig vara så betydelsefull att den i sinom tid får permanent karaktär. Vad beträffar de provtagningsmetoder som skall användas under försöksverksamheten kan vi motionärer tacksamt notera att utskottet enhälligt har förordat vårt förslag, dvs. att man vid dessa utandningsprov skall använda den s.k. 0,5-promilleampullen. Jag vill ge en eloge till utskottet för dess självständiga hållning i sitt arbete, då man här har förbättrat departementschefens förslag. Det förs ett övertygande resonemang även beträffande rättssäkerhetsfrågorna, och därför anser jag att det särskilda yttrandet av de socialdemokratiska utskottsledamöterna framstår som något svårförståeligt. När det gäller motionen 1974:1941 väckt av ledamöter från folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna, har vi i allt väsentligt fått utskottets stöd. Vi har även aktualiserat de långa väntetiderna vid statens rättskemiska laboratorium. Frågan om laboratoriets resurser berörs inte i propositionen. Belastningen vid laboratoriet har i höst varit så stor att väntetiden för blodprov för närvarande lär vara omkring en månad. Av hänsyn till dem proven gäller får detta i och för sig anses vara en alltför lång tid. Med tanke på den eventuellt kommande ytterligare belastningen finner jag det nödvändigt med en erforderlig förstärkning av laboratoriets resurser, så att den nuvarande genomsnittliga väntetiden kan nedbringas. Utskottet delar vår uppfattning att det är angeläget att förundersökningarna angående trafiknykterhetsbrott inte fördröjs.

På grund av att vårt syfte med motionen även i den här delen fått stöd av utskottet har jag inget annat yrkande än att justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 37 måtte bifallas.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att delge kammaren min uppfattning i denna fråga, eftersom jag tillhört trafiknykterhetskommittén och varit med om dess överväganden. Jag är ganska oroad över en del av detta förslag. Det gäller frågan om 0,5-promilleeller 0,8-promilleampuller. Först och främst innebär förslaget på denna punkt trots allt en osäkerhet.

I dag får man vänta med detta eftersom det skulle skapa en stark osäkerhet. När det gäller försöksverksamheten anser jag att förhållandet är det helt omvända jämfört med det särskilda yttrande som utskottets ärade socialdemokratiska ledamöter har avgivit. Det är just med anledning av försöksverksamheten man skulle utgå från 0,8 promille för att pröva att man inte fick den effekt man befarar. Det är min uppfattning i sammanhanget. Det är riktigare att sedan göra en nedtrappning. Därigenom kan man skydda den enskilde i detta sammanhang. Vi skall komma ihåg att de kontroller som polisen tidigare gjorde föranleddes i allmänhet av vederbörandes uppträdande och andedräkt. Det var alltså i allmänhet mera grava anmärkningar som var utslagsgivande för polisens ingripande. Kontrollerna berörde också ett litet klientel människor. Nu blir kontrollerna en rutin för ett stort antal bilister utan att anmärkningar riktats mot deras yttre uppträdande. Min politiska kollega fru Kristensson tror att det kan uppmana bilister till att använda mera sprit om man har satt gränsen vid 0,8. Nej, rutinkontrollen som sådan är ett absolut starkt begränsande medel för att garantera att vi får ett mindre antal personer i trafiken som använder sprit. Det är därför den här regeln har tillkommit och inte tvärtom. Jag vill alltså i kammarens protokoll få inskrivet att jag icke delar utskottets uppfattning att. provtagning skall göras med 0,5-promilleampullen. Den bör i stället ske med 0,8-promilleampullen eftersom det skapar en större säkerhet för den enskilde.

Herr talman! Vi synes vara rörande eniga om att det är rätt att börja med rutinkontroller med utandningstester. Det är också med glädje jag lyssnat till herr Lothigius på den punkten. Däremot har vi skiljaktiga meningar om vilken ampull som skall användas för att mäta graden av alkohol i ett utandningsprov. Det har ju varit enkelt att klara den här saken, om vi hade haft en absolut säker mätningsmetod. Det har vi inte. Osäkerheten, som herr Lothigius talade om, var man också medveten om i 1970 års trafiknykterhetskommitté som herr Lothigius själv tillhörde. Man diskuterade i kommitténs betänkande både metoden A eller B och slutade med att ge ett svagt förord för metoden B, dvs. 0,8-promilleampullen. Försiktigtvis tillades att det borde ankomma på rikspolisstyrelsen att få bestämma hur det skulle bli. Jag vill nämna att när trafiknykterhetskommitténs expert professor Goldberg inför utskottet i år redogjorde för de olika mätmetoderna berörde han också den här delen av kommitténs betänkande. Det framgick då att professor Goldberg i dag har en annan uppfattning än han hade då han skrev under kommitténs betänkande.

Herr talman! Låt mig först, liksom många andra, uttrycka min tillfredsställelse över att det nu — fyra år efter det att trafiknykterhetskommittén lade fram sitt betänkande om reviderad trafiknykterhetslagstiftning — åtminstone kommer ett delförslag, som i stort anknyter till motsvarande avsnitt i kommitténs betänkande. Jag skall inte gå in på någon djupare diskussion i detta ämne. Låt mig bara göra några små kommentarer. Vi vet att trafikvolymen i samhället kontinuerligt har ökat under årens lopp. Vi vet att även små mängder alkohol nedsätter reaktionsförmåga och omdöme i trafiken. Vi tror oss ha belägg för att upptäcktsrisken är liten och mörktalet stort beträffande rattonykterhet. Mot bakgrund av detta är förslaget i propositionen 154 om rutinmässiga utandningsprov givetvis av värde. Förutom att man säkerligen uppnår en ganska stor allmänpreventiv effekt bör man vinna ökad kunskap beträffande den faktiska omfattningen av trafikonykterheten. Detta sista anser jag inte minst viktigt. Vi har alltför litet kunskaper om denna omfattning i dagens läge. Här har diskuterats om man skall använda 0,5-eller 0,8-promilleampuller enligt Alcotestmetoden vid rutinprovtagning. Här Lothigius har refererat vad trafiknykterhetskommittén kommit fram till. Bakgrunden till kommitténs förslag var helt enkelt att man så långt möjligt ville undvika att personer med icke straffbar blodalkoholhalt skulle tvingas underkasta sig blodprovstagning. Denna ökade rättssäkerhet föreslogs med hänsyn till allmänhetens förtroende för ett nytt system med rutinmässiga utandningsprov. Nu har utskottet föreslagit att man skall använda 0,5-promilleampullen även vid rutinkontroll och argumenterar för detta. Det ligger mycket i vad herr Lothigius sade, nämligen att det varit bättre att börja med 0,8-promilleampullen och sedan trappa ned gränsen när man permanentade systemet. Men jag har ändå accepterat utskottets förslag med hänsyn till att det rör sig om en försöksperiod där erfarenheterna självklart får utvärderas som underlag till ett mera permanent system. Dessutom tror jag att mycket hänger på provtagningspersonalens goda omdöme. Detta goda omdöme kan säkerligen uppväga eventuella tekniska svårigheter. I motsats till herr Jonsson i Alingsås skulle jag vilja ansluta mig till de tankegångar som framförts i det särskilda yttrande som fogats till utskottsbetänkandet av herr Larfors m.fl. Jag menar att användandet av 0,5-promilleampullen i rutinprov kan försvaras i dagens läge. Jag vill alltså inte gå emot detta förslag men vi får ta upp den här frågan till förnyad prövning längre fram. Här har också diskuterats frågan om Alcotestmetoden för provtagning kontra andra mera tillförlitliga metoder.

Det är klart att man skall pröva även andra metoder, men jag tror att Alcotestmetoden uppfyller alla de fordringar man i dag kan ställa på en metod att avgöra huruvida man skall företa blodprov eller icke i nykterhetshänseende. Det har sagts att alkohol och trafik hör inte ihop. Det är alldeles riktigt. Ett sådant yttrande kan vi väl alla instämma i. Låt mig bara i det sammanhanget skarpt fördöma den s.k. information som tagit sig uttryck i publicering av tabeller över hur mycket man kan dricka av olika sorters vin och starksprit och ändå klara sig undan straff för rattonykterhet. Jag hoppas den sortens missriktade propaganda skall försvinna ur svensk press, om den inte redan har gjort det. Jag hälsar som sagt med tillfredsställelse förslaget om rutinkontroller. Min förhoppning är att riksdagen inom en snar framtid skall få ta ställning till de övriga förslag om revidering av trafiknykterhetslagstiftningen som Nr 139 trafiknykterhetskommittén lade fram i sitt betänkande 1970. Tisdagen den Frågan om påföljdsystemet tycker jag bör lösas i ett sammanhang för 10 december 1974 alla typer av trafiknykterhetsbrott. Men det skulle väl, herr justitiemi = nister, vara rätt bra om man kunde åtminstone avsluta trafiksäkerhetsåret — Trafiknykterhetsmed en ny lag beträffande påföljd för rattonykterhet och rattfylleri. brott Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Under nästa punkt på dagens föredragningslista kommer vi att diskutera trafiknykterhetsfrågor i allmänhet, och jag skall då mera utförligt ta upp de frågorna. Men jag har begärt ordet också under denna punkt med anledning av några uttalanden som har gjorts från utskottets sida, där man närmast tycks ha varit av den uppfattningen att det här förslaget kanske har kommit väl tidigt. Man skulle helst ha velat avvakta tillkomsten av ännu säkrare undersökningsmetoder. Den inställningen har jag litet svårt att förstå, inte minst mot bakgrund av de chockerande siffror som kom fram under sommaren. I en undersökning som visserligen var bristfällig fanns det uppgifter som tyder på att en tredjedel av dödsolyckorna kan ha samband med alkoholförtäring i samband med bilkörning. Det är en så allvarlig sak att jag inte finner någon rimlig anledning att dröja med att införa bestämmelser på denna punkt. Jag sade ifrån i somras att om det inte hade kommit en proposition hade jag haft för avsikt att väcka förslag i trafikutskottet, som då hade en motion liggande på denna punkt, att riksdagen skulle besluta t.o.m. utan proposition. Så viktig ansåg jag att denna fråga var. Jag har velat nämna detta. Utskottet har anfört att härvidlag ”vill utskottet särskilt framhålla att erfarenheterna från rättssäkerhetssynpunkt kan motivera att verksamheten avbryts eller att effektivitetsskäl kan tala för en annan provtagningsmetod”. Till det vill jag säga att jag har det allra största förtroende för att herr justitieministern kommer att se till att denna verksamhet sköts på ett sådant sätt att man dels får en effektiv metod, dels bevarar rättssäkerheten. Det vore en stor olycka, som jag ser det, om man skulle avbryta den här verksamheten, som jag tror kommer att vara till stor nytta. Sedan är det väl också så att utprovningen av nya metoder stimuleras just genom att man inför lagstiftning. Det är just den som motiverar en forcering av arbetet på den här punkten. Så vill jag också uttrycka den förhoppningen att det här förslaget, som jag givetvis hälsar med stor tillfredsställelse, inte skall försena reformarbetet på övriga områden som rör trafiknykterhetsfrågorna och som inte är direkt beroende av denna försöksverksamhet. Det gäller, som herr Larsson i Öskevik här har sagt, påföljdsfrågorna; det gäller frågan om de personer som påstår sig inte ha förtärt alkohol före eller under färden men strax efter färden och innan polisen hann ingripa, dvs. efterförtäring, där utredningen hade ett förslag. Men det gäller också områden som inte har 145 behandlats av trafiknykterhetskommittén utan av trafikmålskommittén, och jag hoppas att man inom departementet snart kan lägga fram ett förslag när det gäller körkortsindragningar. Jag har träffat människor som är djupt moraliskt upprörda — och med rätta — Över att en person som har blivit dömd för trafikonykterhet, som har avtjänat sitt straff och varit nykter i månader och kunnat starta på nytt, plötsligt får ett meddelande om att hans körkort är indraget. Det innebär en personlig katastrof för den människan, och jag tycker att det är oansvarigt att vi i längden skall ha så inhumana metoder. Jag vill rikta en vädjan till justitieministern att försöka påskynda behandlingen i departementet av frågan om körkortsindragningar. Det förhållandet att man nu har en försöksperiod med Alcotest kan inte rimligen få innebära att man försenar övriga angelägna reformer.
Herr talman! Jag försäkrar herr Sven Gustafson i Göteborg att man i utskottet inte varit tveksam inför förslaget om försöksverksamhet med rutinkontroller. På den punkten har vi enhälligt tillstyrkt förslaget från departementet. Men det har rått en viss tveksamhet om vilken mätmetod som skulle användas.

Om så hade varit fallet hade vi också sluppit den debatt vi nu har fört om själva mätmetoden. De rutinkontroller som nu införs här i landet — på försök visserligen — är, såvitt jag vet, en ganska avancerad typ av trafikkontroll. Jag tror att det tidigare bara finns ett par länder i världen som har rutinkontroller av detta slag. Det är bekant att det pågår en mycket kraftig verksamhet när det gäller utvecklingen av mätmetoder. Vi tror inom utskottet, med ledning av de upplysningar vi har fått, att mycket kommer att ske under försöksperioden. Därför borde man möjligen ha väntat något halvår med den här verksamheten, om det inte hade varit så att vi skall ha ett trafiksäkerhetsår. Nu har vi emellertid anslutit oss till förslaget om rutinkontroller.
Herr talman! Efter herr Larfors” inlägg kunde det kanske vara onödigt att jag tog till orda i polemik med herr Gustafson i Göteborg. Vi har ju alla liksom herr Gustafson den uppfattningen att frågorna om trafiknykterheten är utomordentligt viktiga. Att utskottet har en argumentering som kunde tydas så att vi menar att man egentligen skulle ha velat skjuta på beslutet i ärendet beror enbart på att vi för vår del haft den uppfattningen, att testmetoderna inte är så tillförlitliga som hade varit önskvärt. Vi har i utskottet fått en ny apparat demonstrerad, innehållande s.k. fuel-celler. Det är uppenbart att den ger en mycket högre grad av säkerhet än de sedvanliga Alcotestampullerna, även om dessa ändock får anses acceptabla. Vi har i utskottet ansett att det är viktigt att trafiknykterhetskommitténs förslag framläggs, som vi har formulerat det, utan onödigt dröjsmål. Jag vet inte vilken tidrymd man i justitiedepartementet menar skall svara mot ett sådant uttryck numera — det kan variera — men i varje fall har vi ansett det vara angeläget att dessa förslag framläggs snart. Vi tror att man under den pågående försöksverksamheten kan få uppgifter till ledning för det förslag som vi väntar på. Jag vill vidare framhålla att trafik målskommitténs förslag, hur angelägna de än kan vara, ligger utanför det ärende som justitieutskottet behandlar i det betänkande som nu debatteras. Vi har inte haft vare sig anledning eller möjlighet att ta upp dessa frågor. Låt mig också säga några få ord till herrar Lothigius och Larsson i Öskevik, som menade att det hade varit riktigt att börja med 0,8-promilleampullen för att sedan, om så är befogat, gå ned till 0,5-promilleampullen. Jag vill för det första säga att vederbörande, om 0,5-promilleampullen ger utslag, ändå har druckit en icke obetydlig mängd alkohol. För det andra tycker jag personligen, och det är väl också den uppfattning som omfattas av utskottet i dess helhet, att det med hänsyn till att vi har en gräns i vår trafiknykterhetslagstiftning, som ligger vid 0,5 promille, kan vara felaktigt att nu införa en annan gräns gerom att börja med 0,8-promilleampullen och eventuellt sedan gå ned till 0,5 promilleampullen. En sådan ändring kan i praktiken — det vidhåller jag —- leda till att många människor tror att toleransnivån har höjts. Jag tycker därför att vi skall hålla fast vid den 0,5-promillegräns som gäller enligt lagstiftningen om trafiknykterhetsbrott.

Herr talman! Jag var nyligen med på en konferens om alkohol och = trafikolyckor trafik, och där påstod en expert att risken att bli upptäckt för en rattfyllerist är ungefär en på tusen. Bara var tusende rattonykter person riskerar alltså att bli upptäckt. En närvarande representant för polisen ansåg att siffran var ganska realistisk, och den är också underbyggd i de statliga utredningar som har funnits på det här området. Det kan hända att medvetandet om att risken att bli upptäckt är så försvinnande liten har medverkat till en viss slapphet, som jag tycker att man under senare år har kunnat notera i det här sammanhanget. Förr var det ganska vanligt att människor sade: ”Nej tack, jag skall ingenting ha. Jag kör bil.” Nu händer det allt oftare att man säger: ”Ja tack, men jag skall inte ha så mycket. Jag skall ha ett glas vin, jag dricker ett glas öl, och det skall bara vara litet konjak till kaffet, för jag kör bil.” Jag tror att det är en allvarlig utveckling, och det är klart att den ökande mellanölskonsumtionen har bidragit. Det är få människor som vet om att två burkar mellanöl kan vara tillräckligt för att föra dem över gränsen till rattonykterhet. Det är alltså dels medvetandet om att upptäcktsrisken är liten, dels bristande kunskaper som kan vara motiv för att man inte håller den som jag tycker självklara regeln att man inte skall blanda ihop alkohol och bilkörning över huvud taget. Nu har tagits ett stort steg framåt genom det förslag om alkotest som vi nyss har beslutat om. Men fortfarande finns det på stora områden svårigheter att få exakta uppgifter om vilken roll som alkoholen spelar när det gäller trafikolyckorna. Därför är det angeläget att man tillvaratar alla möjligheter att få sin kunskap förbättrad.

Det skulle också säkert bland de många bilförarna i landet innebära ökad uppmärksamhet och ökad vaksamhet. Det har gjorts några undersökningar i vårt land. Bl. a. har professor Gerhard Voigt gjort en mycket intressant utredning. Han har tagit blodprov på personer som varit inblandade i trafikolyckor. I en redogörelse för undersökningen sägs att materialet är litet och därför inte tillåter några säkra slutsatser men att det tyvärr inte finns något bättre material att tillgå. Trafiknykterhetsutredningen, som också diskuterade den här frågan, ansåg att det skulle vara värdefullt om det kunde tas blodprov på de personer som varit inblandade i trafikolycker. Men utredningen pekade 149 samtidigt på att här fanns humanitära och medicinska aspekter och sekretesskäl som man måste ta hänsyn till innan man ger sig in på en sådan verksamhet. Det sades också att man fann det angeläget att en utredning kom till stånd, förslagsvis inom socialstyrelsen. Vid förra årets riksdag väcktes motioner om en sådan utredning. Utskottet ansåg då att hela den här frågan var under utredning och att det därför inte fanns anledning att fatta något beslut om en särskild utredning, trots att såväl socialstyrelsen som trafiksäkerhetsverket hade tillstyrkt att en utredning skulle komma till stånd. I år är vi i det läget att vi har fattat beslut om alkotest. Det blir en försöksverksamhet som sträcker sig ganska långt framåt i tiden. Det kan finnas anledning att tro att man inom departementet vill avvakta resultatet av försöksverksamheten på detta område innan man går vidare när det gäller frågor som har ett mera direkt samband med alkotest. Det skulle kunna föranleda ytterligare dröjsmål på några år.

Då bör det vara viktigt, tycker jag, att den förberedande utredning som här har efterlysts och befunnits angelägen är genomförd, när man skall göra en samlad bedömning av de olika förslag som föreligger. Det är av denna anledning som jag står med på en reservation vari begärs att riksdagen nu som sin mening skall ge Kungl. Maj:t till känna att denna utredning bör komma till stånd, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Många tragiska trafikolyckor har inträffat på grund av att fordonsförarens omdöme varit nedsatt efter alkoholförtäring. Bilkörning och alkoholförtäring kan och får ej förenas, men det förekommer tyvärr i alltför stor utsträckning att så sker. Detta har bl.a. framgått av en undersökning som vår framstående trafikforskare professor Gerhard Voigt i Lund företagit — som också Sven Gustafson nämnde —- i anslutning till inträffade dödsolyckor i trafiken i södra Sverige år 1972. Jag vill gärna hålla med Sven Gustafson om att det var skrämmande siffror som presenterades på ett i och för sig kanske något osäkert material. Det är min förhoppning, herr talman, att det beslut som riksdagen för en stund sedan fattade och som innebär en försöksverksamhet med rutinmässiga utandningsprov — s.k. alkotest — vid trafikkontroller, vid trafikolyckor och vid vissa trafiköverträdelser skall leda till att trafiknykterheten förbättras. Under nästa år kommer vidare trafiksäkerhetsverket att ägna frågan om alkohol och trafik huvuduppmärksamheten i sin informationsverksamhet. Det blir alltså en stor kampanj för nykterhet i trafiken. Alkoholpolitiska utredningen, som inom kort skall avlämna sitt betänkande, har aviserat att den kommer med förslag till åtgärder för att öka informationen om riskerna med alkohol i trafiken. Allt detta hälsar vi med stor tillfredsställelse, eftersom allt som kan göras bör göras för att få allmänheten att inse att alkoholförtäring och trafik inte går att förena.

Herr talman! Vid behandlingen av denna motion i trafikutskottet ansåg jag personligen att motionen skulle överlämnas till justitieutskottet och behandlas i anslutning till propositionen 1974:154 med förslag till lagstiftning om trafiknykterhetsbrott, dvs. den proposition som riksdagen med smärre justeringar just har ställt sig bakom genom beslutet i föregående ärende på föredragningslistan. Utskottet ansåg dock att motionen skulle behandlas i trafikutskottet, och som framgår av trafikutskottets betänkande nr 26 har en reservation fogats till betänkandet. Jag har förståelse för om kammarens ledamöter har svårt att finna någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens skrivning och vad som framförs i reservationen. Enighet föreligger om att någon åtgärd inte behöver företas för att ytterligare öka informationen utöver de planer som nu föreligger eller som väntas inom kort och som jag här inledningsvis redogjorde för i korthet. På denna punkt avstyrker alltså utskottet enhälligt motionen. Vad reservationen gäller är att reservanterna vill skriva till Kungl. Maj:t därför att de önskar en fullständig statistik angående alkoholpåverkade förares roll vid trafikolyckor. Genom riksdagens beslut för en stund sedan om en försöksverksamhet med alkotest kommer man förhoppningsvis att få ett bättre grepp om trafiknykterheten och därmed också en bättre statistik. De problem som kvarstår gäller de fall då föraren skadas till döds eller blir så svårt skadad att utandningsprov inte kan företas. I sådana fall kräver reservanterna liksom motionärerna att man skall utreda möjligheterna för en obligatorisk blodprovtagning och för dödade förare genomföra obduktion eller speciell provtagning. Trafiknykterhetskommittén föreslog i sitt betänkande, Trafiknykterhetsbrott , en mängd åtgärder, bl.a. att man skulle utreda de möjligheter till obduktion och obligatorisk blodprovstagning som reservanterna har pekat på. Frågan är föremål för Kungl. Maj:ts prövning i justitiedepartementet och har alltså ingalunda avskrivits. Det är emellertid en ytterst känslig fråga. Här måste säkra garantier skapas för fullständig sekretess, och hänsynstagande till medborgarnas integritet gör att man måste pröva frågan även av rent humanitära skäl.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

Herr talman! Bara några ord med anledning av att jag inte står som undertecknare av den reservation som är fogad till utskottets betänkande och som har skrivits under av tre fjärdedelar av centerns ledamöter och av folkpartiets två ledamöter. Orsaken till att jag inte har skrivit under reservationen är att jag anser den vara totalt överflödig — därför att de krav som reservanterna ställer är mycket grannlaga, vilket också herr Hugosson här har redogjort för. Vi har alldeles nyligen här i kammaren behandlat propositionen 154, och med anledning av ett betänkande från justitieutskottet har vi beslutat om en försöksverksamhet på ett och ett halvt år, under vilken tid man skall undersöka möjligheterna att skapa klarhet om alkoholens roll vid trafikolyckorna. I reservationen föreslås nu ytterligare prov, nämligen vid sådana trafikolyckor där föraren blir antingen dödad eller så allvarligt skadad att de vanliga proven inte kan tas. Att göra sådana prov är en grannlaga uppgift som måste utföras under humanitära förhållanden och sträng sekretess. Jag föreställer mig att kraven i motionen 1433 redan är tillgodosedda; det riksdagsbeslut jag nyss talade om är enligt min mening tillräckligt för att få klarhet i alkoholens roll i trafikolyckorna. Jag tycker inte vi skall gå längre i detta sammanhang. Detta är orsaken till att jag inte kunnat biträda reservationen. Jag anser den — det vill jag säga ännu en gång — vara alldeles överflödig. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av vad utskottets talesman sade vill jag framföra några synpunkter. När det gäller vilket utskott som skall handlägga en fråga i fall som detta kan jag säga att det avgörs i samråd mellan utskottskanslierna. Man framlägger där förslag om var motioner av detta slag skall handläggas, och i detta fall var justitieutskottets kansli och trafikutskottets kansli överens om att det var lämpligt att motionen behandlades av trafikutskottet. Det är i och för sig naturligt, eftersom trafikutskottet tidigare har handlagt frågor av denna karaktär. Jag kan i detta sammanhang nämna att socialstyrelsen i ett remissyttrande förra året anförde att trafiksäkerhetsfrågorna borde flyttas över till kommunikationsdepartementet, eftersom de har ett så nära samband med trafikfrågorna. Det borde i och för sig vara ett rimligt skäl för att - Nr 139 trafikutskottet skall handlägga motioner av detta slag. Tisdagen den Något yrkande om en annan behandling har icke väckts inom utskottet, 10 december 1974 vare sig av herr Hugosson eller någon annan. Moe NEE Lila Vi är alla överens om att det är angeläget att få så stora kunskaper Alkoholens roll vid som möjligt om den roll alkoholen spelar vid trafikolyckorna. Jag tror — trafikolyckor att herr Hugosson och jag är fullständigt överens om den saken. Vi är också angelägna om att denna kunskap skall inhämtas under hänsynstagande till humanitära och medicinska förhållanden och sekretesskäl. Vi har i reservationen skrivit att ”humanitära och medicinska aspekter och sekretesskäl måste ges en avgörande betydelse”. Men samtidigt måste vi liksom trafiknykterhetskommittén konstatera att möjligheterna att få dessa kunskaper är mycket begränsade. Professor Voigt redovisar i sin mycket intressanta utredning att han när det gällde fordon-till-fordon-olyckor, alltså kollisioner, bara kunde undersöka tre procent av de överlevande. Han måste alltså grunda sina slutsatser på 3 av 100 överlevande. När det gällde singelolyckorna kunde han endast undersöka 40 procent, alltså mindre än hälften, av de överlevande. Det måste vara angeläget att man ger möjlighet till en ordentlig utredning på denna punkt. Herr Hugosson säger att detta är en mycket grannlaga uppgift. Ja, det är det. Vi tycker att den är så grannlaga att det inte är möjligt att genomföra den inom ramen för en allmän departementsbehandling. Därför har vi i likhet med trafiknykterhetskommittén sagt att det vore angeläget att det kom till stånd en särskild utredning om detta. Jag tycker att den väg som anvisats av reservanterna är den bästa vägen, om man vill ha garantier för att denna fråga utreds med beaktande av de synpunkter vi har framfört. Motionen innehöll också yrkande på ökad information om de risker som alkoholförtäring i samband med förande av fordon innebär i trafiken. Där hänvisar utskottsmajoriteten till att alkoholpolitiska utredningen skall avge ett betänkande, ”som bl.a. uppges innehålla förslag till åtgärder för att öka informationen om riskerna med alkohol i trafiken”. Man talar också om trafiksäkerhetsåret.

Det ingår alltså i den hemställan till Kungl. Maj:t som utskottsreservanterna vill göra. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag ånyo yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall inte inveckla mig i någon lång debatt om for 153 malia. Jag framförde i trafikutskottet synpunkten, att det kanske hade varit lämpligare att behandla den här motionen i anslutning till behandlingen av den proposition som vi diskuterade här för ungefär en halvtimme sedan. Jag tror att det hade varit bättre både ur behandlingssynpunkt och framför allt för kammardebatten, om frågan hade behandlats i ett sammanhang. Därtill kommer att jag menar att de frågor som reservanterna tar upp är av speciell juridisk-teknisk karaktär. Integritetsaspekterna och sekretessproblemen är frågor som man har all anledning att överväga. Sådana frågor handläggs normalt av justitieutskottet. — Nog om detta, herr talman! Det viktigaste är emellertid inte formalia, utan det viktigaste är ju saken. Jag vill då börja med att citera vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet.

Utskottet, som i och för sig ställer sig positivt till den av motionärerna förordade försöksverksamheten, finner sig med hänsyn till det anförda f. n. ej berett att tillstyrka motionärernas yrkande i denna del. Utskottet förutsätter dock att Kungl. Maj:t med beaktande härav uppmärksamt följer frågan och vidtar de åtgärder på området som må föranledas därav.” I mitt första anförande sade jag att frågan är föremål för beredning i justitiedepartementet. Den beredningen kan mycket väl tänkas resultera i att en särskild utredning får ta ställning till de här frågorna, men jag hävdar att redan beredningen i departementet är av utomordentligt stor betydelse, eftersom det ytterst gäller så känsliga frågor. För närvarande är sekretesslagstiftningen under övervägande, och vi kan nästa år vänta oss ett förslag till ny sekretesslag. Jag kan tänka mig att justitiedepartementet vill avvakta det förslaget. Vidare har vi här frågan huruvida man skall införa obligatorisk obduktion eller blodprovstagning på dödade eller svårt skadade förare. Gör vi det blir det ett så stort material att det naturligtvis måste behandlas med modern datateknik. Det gäller alltså att upprätta ett ytterst känsligt personregister på data. Därför finns det all anledning att fundera igenom dessa aspekter. Vi anser det därför angeläget att man ytterst noga prövar ärendet innan man bestämmer sig för att genomföra en försöksverksamhet. Jag tror, herr talman, att det i sak inte är någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning i denna fråga. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna vill få ett bättre grepp om trafiksäkerheten, vi vill ha en bättre statistik som belyser i vilken utsträckning alkohol förekommer hos förare som framför fordon på våra vägar. På den punkten råder det ingen oenighet mellan oss. Det är bara fram Nr 139 komstvägarna som vi diskuterar. Tisdagen den
Herr talman! Frågan om rättssäkerhet och integritet i vårt moderna 7 ——A handlas i varje utskott. Jag sätter värde på det positiva intresse som utskottets talesman har visat. Skillnaden mellan oss är väl att vi reservanter litet mera pregnant vill ge vår uppfattning till känna.

Herr talman! I alla länder, vars ekonomiska organisation bygger på näringsfrihet, betraktas prisstopp och olika former av prisreglering som exceptionella åtgärder, som regeringar inte får tillgripa annat än under mycket speciella betingelser. Det finns starka skäl för detta. Möjligheterna att tillgripa prisstopp skall finnas. I samband med allvarliga kristillstånd, som inslag i ekonomiska krisprogram och vid internationella prisrörelser av undantagskaraktär kan prisreglering behöva komma till användning. Prisstopp har emellertid till sina verkningar karaktären av en Döbelnsmedicin: de döljer symtomen och förvärrar sjukdomen på sikt. Prisstopp stoppar inte priser. Prisstopp höjer däremot priser. Man kan med prisreglering förhindra en prisstegringskrafts omedelbara genomslag, men det kostar också något. Prisreglering i sig själv leder till ineffektivitet, snedvridningar, substitutionseffekter och naturligtvis också risker för sysselsättningen. Det finns även ett andra skäl av snarast politisk natur till att en full Nr 139 sReEtelögstitntR om HEpreande av Prsreglenng bör vara av SiUTRINR Tisdagen den karaktär. Frestelsen kan bli för stark för en regering som har detta in 10 december 1974 strument ständigt i sin hand att i lagom tid inför ett val tillgripa prisstopp. = Vi kan tänka oss bilden av en finansminister som låter sig uppvaktas = Fortsatt tillämpning med blommor från tacksamma husmödrar i en valrörelse. av prisregleringsla Jag medger, herr talman, att detta var hypotetiskt och en karikatyr, gen men det illustrerar det angelägna i att lagstiftningen klart avgränsar prisregleringens användning till undantagssituationer med hänsyn till dess oberäkneliga och skadliga effekter på sikt. Moderata samlingspartiet har vid upprepade tillfällen vänt sig mot att prisregleringsinstrumentet skall få användas som ett normalt inslag i den ekonomiska politiken. År 1971 yrkade vi avslag på propositionen 108 om fortsatt tillämpning och år 1973 avvisade vi regeringsförslaget om en utvidgning av prisregleringslagen. I andra situationer har vi emellertid accepterat att prisreglering tillämpas. En sådan situation måste anses föreligga i dag till skillnad från de tidigare tillfällen sedan 1970 då riksdagen tillstyrkt prisregleringslagens tillämpning. Uppenbart är risker för allvarliga prisstegringar i dag för handen. Vi är alltså beredda att tillstyrka en förlängning av tillämpningstiden för lagen. Vi vill emellertid understryka att prisreglering är ett allvarligt ingrepp i ekonomin, som på sikt kan förväntas leda till besvärliga ekonomiska rubbningar. Jag vill här bara peka på jordbrukssektorn där svårigheter framdeles kan befaras. Det är därför rimligt att 1975 års riksdag inför det nya budgetåret får möjlighet att pröva frågan om fortsatt prisreglering. Ett lämpligt tillfälle till detta är vid riksdagens behandling av kompletteringspropositionen i maj månad. En förlängning av prisregleringslagen bör alltså enligt vår mening inte gälla längre än till den 31 maj 1975. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Allmänna prisregleringslagen har nu snart varit i tilllämpning i två år. Under denna tid har vissa förändringar i dess tilllämpning genomförts. I mars i år utvidgades prisstoppet på vissa baslivsmedel att gälla även mjöl och bröd. Samtidigt infördes prisstopp på vissa pappersprodukter och byggnadsmaterial. I juli upphävdes prisstoppet på pappersprodukter med något undantag och i stället infördes skyldighet att anmäla prishöjningar. I september slutligen upphävdes prisstoppet på trävaror och ersattes även på detta område med en skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar. Vid samma tillfälle infördes också prisstopp på lantbruksmaskiner och gödselmedel. Åtgärder inom ramen för den allmänna prisregleringslagen har alltså i betydande utsträckning tillgripits under de senaste åren. Bakgrunden till åtgärderna har varit tendenser till onormalt kraftiga prisstegringar. Det förtjänar emellertid i detta sammanhang att särskilt betonas att de åtgärder som kan vidtagas inom ramen för den allmänna prisregleringslagen endast är temporära och kompletterande åtgärder för att bekämpa inflationen. Tyngdpunkten i inflationsbekämpandet måste självfallet ligga inom andra sektorer av den ekonomiska politiken. Detta konstaterat närmast i anslutning till herr af Ugglas anförande här nyss. Det förtjänar också att understrykas att den prisreglering som regeringen efter riksdagens bemyndigande vidtar måste utformas med den allra största varsamhet. Det ligger i systemets natur att prisstopp och andra prisreglerande åtgärder aldrig får bli självändamål och överleva sig själva utan att de måste ständigt anpassas till de reella förutsättningarna. Detta ställer mycket stora krav på den administrativa handläggningen av dessa instrument. Jag finner det i sammanhanget angeläget att betona att åtgärdernas effekt i väsentlig utsträckning beror på om administrationen av prisregleringslagen knyts så nära till de reella förutsättningarna att respekten och förståelsen för varje enskild åtgärd kan upprätthållas i handel och näringsliv i övrigt. Riksdagen har nu att ta ställning till frågan om lagens tillämpning för ytterligare ett år, dvs. för tiden den 21 december 1974 — 20 december 1975. När finansutskottet i fjol behandlade samma fråga rådde i princip enighet om det berättigade i att förlänga lagen ytterligare ett år. Visserligen består i år enigheten i bedömningen att den allmänna prisregleringslagen bör äga fortsatt tillämpning, men utskottet är tyvärr inte enigt när det gäller att föreslå riksdagen förlängning av tillämpningstiden. Utskottsmajoriteten har i det nu aktuella ekonomiska läget inte funnit några som helst skäl att föreslå en kortare tillämpningstid än ett år. Bakgrunden för utskottsmajoritetens ställningstagande är självfallet de oroande prisstegringstendenser som alltjämt dröjer kvar. Konjunkturinstitutet beräknar i sin höstrapport att prisstegringarna för 1974 kan komma att uppgå till ca 12 procent. Det är avsevärt högre än man väntat tidigare i år. Även om en viss dämpning i prisstegringarna bör kunna förutses för nästa år torde det, inte minst mot bakgrund av den internationella utvecklingen, finnas anledning att räkna med att konjunkturinstitutets prognos om en prisuppgång på 7 å 8 procent kan vara realistisk. Åtgärderna inom ramen för den allmänna prisregleringslagen blir alltså även under det kommande året mycket väsentliga kompletterande instrument i den allmänna inflationsbekämpningspolitiken. Inte minst i ett ekonomiskt labilt läge av den art vi nu kan säga att vi befinner oss i bör det bestämda kravet understrykas att prisregleringsåtgärderna även i fortsättningen tillämpas smidigt och avvecklas utan kraftiga prisstegringar så snart marknadssituationen tillåter det.

Herr talman! Jag har vid flera tillfällen uttalat betänkligheter mot en alltför ensidig tro på prisregleringar och långvarigt verkande prisstopp. Jag var också reservant när vi förra gången behandlade en utvidgning av denna lagstiftning. Jag vill påpeka att jag då alldeles särskilt satte fingret på nödvändigheten av en ordentlig aktion för att bekämpa inflationen. Av allra största vikt är en naturligt verkande konkurrens och verksamma åtgärder inom den ekonomiska politiken för att förhindra och motverka inflationen. Den 3 maj i fjol, när vi debatterade denna fråga och jag stod på reservantplats, sade herr Franzén följande: ”Huvudsaken är att ni försöker sätta er in i vad det är fråga om. Det gäller inte att göra några stora ingrepp på prisregleringens område. Det gäller att skapa en bättre möjlighet för regeringen att via fullmaktslagen gripa in i ett tidigare skede.” Jag har fäst avseende vid detta uttalande mot bakgrunden av vad vi senare har fått uppleva. Det prisstopp som regeringen införde på trävaror kom mycket sent i förhållande till vad en prisövervakning skulle ha föranlett. Den svårighet som uppstod för många företagare genom den mycket betydande retroaktiviteten i detta prisstopp har varit särskilt besvärande.

Jag har velat anföra detta som ett väsentligt skäl till att jag denna gång helt och hållet har anslutit mig till den majoritet som har ansett det nödvändigt att förlänga prisregleringslagen på det sätt som här föreslås av utskottet.
Herr talman! Herr Åsling och jag är tydligen helt eniga om att prisstegringar normalt skall bekämpas med andra medel än prisreglering. Den åsiktsskillnad som föreligger här gäller ju uteslutande beslutet om den fortsatta tillämpningstiden. Herr Åsling erinrade om att förra gången enighet förelåg om en fortsatt tillämpningstid på ett år. Det för oss i 159 detta sammanhang avgörande är att prisstopp inte gradvis får utvecklas till ett normalt inslag i den ekonomiska politiken. Lagen har enligt vår mening nu varit i tillämpning under så lång tid att en kortare fortsatt tillämpningstid förefaller oss mycket önskvärd med hänsyn till att riksdagen i vår skall få möjlighet att åter pröva frågan.
Herr talman! Jag kan gärna vitsorda att i denna fråga föreligger bara nyansskillnader mellan herr af Ugglas och min uppfattning. Jag vill dock betona att denna lagstiftning har en karaktär av fullmaktslag och att diskussionen beträffande tillämpningen med fördel kan anstå till dess man tar upp bedömningen av konkreta åtgärder som har föranletts av fullmaktslagen. Mot den bakgrunden finns det enligt vår mening ingenting att invända mot en förlängning på ett år. Tvärtom, i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i är utskottsmajoritetens förslag ett uttryck för en målmedveten strävan att bemästra inflationstendenserna.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu skall ta ställning till avser förslag till lag om kreditpolitiska medel, och det är föranlett av propositionen 168. Den propositionen togs i konselj den 25 oktober 1974, och sedan den delats ut i riksdagen var sista motionsdagen den 26 november 1974. Om jag räknar in även måndagar hade vi sammanlagt 13 arbetsdagar till vårt förfogande efter denna sista motionsdag. Inom denna tid skulle finansutskottet arbeta med föredragningar av propositionen och därav följande motioner, få lyssna till vad representanter för såväl riksbanken som Svenska bankföreningen, PK-banken, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges jordbrukskasseförbund hade för kommentarer m.m. att framföra, för att så småningom i tisdags kunna justera sitt betänkande med den pressen på oss, att vi måste vara klara innan kammardebatten började. För dem som av olika anledning inte kunde godta förslaget i dess helhet återstod därefter att under samma tidspress skriva reservationer, så att betänkandet kunde gå till tryck, sedan sekretariatet — fortfarande med samma tidspress på sig — kunnat sammanställa det omfattande material som nu återfinns i utskottsbetänkandet. Jag anser att regeringen — milt sagt — i hög grad överskattar riksdagens möjligheter att effektuera regeringens förslag, som läggs så sent på riksdagens bord. Detta är inte heller det enda exemplet på sent lagda förslag, utan det har tyvärr mera blivit praxis år från år. Men när det gäller just detta betänkande har jag speciellt försökt att undersöka om det inte varit möjligt att undvika den nu uppnådda situationen. Jag har då kommit fram till att det inte borde ha berett några större svårigheter. Förspelet till propositionen är att herr Sträng år 1971 tillsatte en utredning på tre personer, som hade sakkunskap speciellt från departement och riksbank. När nu herr Sträng dels gett denna utredning detaljerade direktiv, dels icke låtit utredningen bli parlamentarisk, är det ganska förvånande att utredningens betänkande inte kommit fram förrän 1974. Om detta betänkande bara kommit fram hösten 1973 hade propositionen kunnat läggas på våren 1974 och riksdagen fått erforderlig tid till behandling. Detsamma gäller för de remissinstanser till vilka utredningsresultatet remitterats. Det är inte mindre än 34 stycken, bl.a. kreditinstituten utanför riksbanken, vilkas beroende av lagförslagen är så stort, att man ställer sig undrande till att de inte alls varit företrädda redan i utredningen. Följden av remissen blev nu att ett stort antal instanser hade många erinringar att framföra, vilka redovisas i propositionen. Men herr Sträng har inte velat tillmäta dessa många erinringar någon betydelse, utan han har, såvitt jag kan bedöma, helt följt utredningens förslag — bara med ett enda undantag. Det gäller huruvida avvikelser från den uppgiftsskyldighet som utredningen föreslagit skall föranleda vite. Där avstyrker herr Sträng förslaget om vite, vilket får anses som ganska remarkabelt i detta sammanhang. I övrigt kan man konstatera att herr Sträng så att säga går hand i hand med utredningen — det är bara i uttryckssättet i propositionen man kan iakttaga någon skillnad. Jag skall be att få göra några citat ur utskottsbetänkandet.

Det kunde ha stått ungefär följande: ”Utredningen = Lagförslag om har på ett förtjänstfullt sätt följt de direktiv jag givit den och samtidigt — kreditpolitiska avhållit sig från att därutöver lägga några andra synpunkter på den kre — medel, m.m. ditpolitiska lagstiftningen. Jag saknar därför anledning att närmare så in på vad de remissinstanser vilka har avvikande mening anfört.” Analogt härmed hade det också varit mera rationellt om departementschefen på förhand meddelat remissinstanserna, att avvikande uppfattningar gentemot utredningsförslaget icke skulle beaktas. Då hade många dyrbara arbetstimmar kunnat inbesparas och användas till annat ändamål. Herr talman! Vad jag nu sagt kanske av många uppfattas som ett försök att raljera och skämta, men jag kan försäkra att så är ej fallet. Jag fick idén till dessa tankegångar då jag läste in ett annat ärende som finansutskottet behandlat samtidigt med propositionen om kreditpolitiska medel. Jag avser framställningen 1974:22 från fullmäktige i riksbanken med förslag om riksbankens organisation m.m., som föranlett finansutskottets betänkande nr 40. I detta ärende har en utredning arbetat och framlagt förslag till ändringar vilka efter företagen organisationsöversyn godtagits av riksbanksfullmäktige och därefter förelagts riksdagen. Där framhålles bl.a. följande: ”Utredningens förslag till resursförstärkningar har tre syften. De ökade resurserna bör för det första medge att den nuvarande höga volymen av övertidsarbete reduceras. För det andra bör ett bredare beslutsunderlag kunna framställas för riksbankens ekonomisk-politiska åtgärder. För det tredje anser utredningen att kvaliteten på det material som redan nu utarbetas inom banken bör kunna höjas.” Under rubriken ”2.2 Behov av resursförstärkning och organisatoriska förändringar” anförs på s. 57 i framställningen från fullmäktige i riksbanken: ”Även om ambitionerna sålunda har fått inskränkas på väsentliga verksamhetsområden, är belastningen på den berörda personalen oacceptabelt hög. Arbetssituationen har tvingat fram en mer eller mindre kontinuerlig övertid. Det gäller särskilt avdelningschefer och andra tjänstemän i arbetsledande ställning liksom den personal som sysslar med större utredningsuppdrag. För flera av dessa uppgick övertidsvolymen under första halvåret 1974 uppskattningsvis till 200-300 timmar. I ett begränsat antal extrema fall torde övertidsuttaget vara minst det dubbla.” På s. 61 anförs: ”Under nuvarande förhållanden medför arbetet i samband med de offentliga utredningarna ofta att brist på resurser uppstår för fullgörandet av de interna uppgifterna inom berörda avdelningar. Därtill kommer att de tjänstemän som engageras i utredningarna som regel har en arbetsledande ställning. Särskilda svårigheter kan uppstå genom att dessa tjän 165 stemän är hårt engagerade, samtidigt som viss övrig personal, som inte berörs av utredningarna, blir ställd med bristande ledning i det löpande arbetet.” Riksbanken är bara en av 34 remissinstanser till utredningsförslaget om kreditpolitiska medel. Jag tror att jag med ganska stor säkerhet vågar påstå, att samtliga remissinstanser har samma svårigheter som riksbanken vad gäller att avdela resurser och tid för offentliga utredningar. Dessutom torde riksbanken tillhöra den grupp, vars remiss behandlas positivt, medan många andra remissinstanser redan på förhand kan misstänka att allt det arbete som nedläggs för deras del torde kunna anses som bortkastat. Trots detta uträttas ett grundligt arbete från alla håll. Det kan möjligen ha den förtjänsten att tungt vägande argument kan komma fram vid utskottsbehandling och via reservationer och kammardebatter nå offentlighet, men det anser jag vara en mycket klen tröst för den insats som totalt görs. Ett utredningsförslag av den omfattning som nu är aktuellt torde inte kunna slutbehandlas av någon remissinstans med mindre än 40-50 timmars arbete. Det skulle innebära att det tillsammans nedlagts ca 1 500 arbetstimmar av högt kvalificerad personal, för vilken timersättningen inte torde understiga 200 kronor. I pengar skulle detta betyda ca 300 000 kronor i direkta remisskostnader bara för en enda utredning. Det är således ett mycket allvarligt problem, som jag velat belysa, och jag tycker att det borde mana till en stunds eftertanke. Risken finns även att, om remissystemet alltmer används på sätt som nu skett, negativa effekter kan uppkomma med påföljd att det råkar i vanrykte. Herr talman! Nu har vi att ta ställning till finansutskottets betänkande nr 39, tillkommet i all hast men tack vare många övertidstimmar på vårt sekretariat i ett skick som vi blivit både vana och bortskämda med här i riksdagen. Utskottsbetänkandet är inte enhälligt utan är försett med reservationer, varav den ena är från representanterna för moderata samlingspartiet. Det såg från början ut som om betänkandet även skulle få en s-vpk-reservation, men efter en enskild och hemlig förhandlingsomgång mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna överenskoms att lagen skulle bli tidsbegränsad. Om detta fanns motioner från samtliga de borgerliga partierna, och jag förmodar att socialdemokraterna inte ville riskera att denna fråga skulle avgöras genom lottning. Den reservation som vi har avgivit ansluter i huvudsak till vad vi ansett vara värdefullt och riktigt i det som framförts av en del remissinstanser. Jag skall inte närmare gå in på reservationens innehåll, eftersom herr af Ugglas senare kommer att göra detta. Jag nöjer mig därför, herr talman, till sist med att yrka bifall till moderata samlingspartiets reservation.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 och vill anföra tre synpunkter på förslaget till lag om kreditpolitiska medel. 1. För att en effektiv kreditpolitik skall kunna bedrivas, effektiv i den meningen att den förmår styra kapitalströmmarna och minska storkapitalets makt över ekonomin, krävs det att kreditväsendet och i första hand de privata affärsbankerna förstatligas. Då först kan man få en total och övergripande samhällelig styrning av kreditströmmarna. Inom affärsbanksväsendet har det ju skett en stark centralisering. Det har funnits över 80 privata affärsbanker i Sverige, nu finns det en handfull. Skandinaviska enskilda banken och Svenska handelsbanken är helt dominerande. Det möter alltså inga svåra tekniska problem att förstatliga affärsbankerna. Kapitalismen har genom sin egen utveckling i hög grad underlättat den saken. Vpk har vid flera tillfällen rest kravet på nationalisering av de privata affärsbankerna. Vi återkommer redan till nästa års riksmöte med detta krav, som vinner en allt bredare anslutning inom hela arbetarrörelsen. 2. Den hittillsvarande kreditpolitiken har visat sig helt otillräcklig för att kunna styra kreditgivningen i önskad riktning. Propositionens skildring av den faktiska utvecklingen under de senaste åren ger tydliga belägg för det. Nu innebär förslaget om ny lag i viss mån en utvidgning av de kreditpolitiska medlen. Kreditinstitutet skall kunna åläggas placeringsplikt för att tillgodose behovet av långfristig kredit åt staten eller för bostadsbyggandet. Vi förutsätter att lagen här skall tolkas så, att placeringsplikt skall kunna anbefallas t.ex. vid statlig industrilokalisering. Denna bestämmelse bör emellertid enligt vår mening utvidgas. Kommuner och landsting har för närvarande mycket stora kreditbehov. Vpk vill att den allmänna placeringsplikten skall kunna användas för att hjälpa kommuner och landsting till lån, för att hjälpa dem att sköta sin kreditförsörjning. Vi vill att detta skall sägas ut i lagen och föreslår ett tillägg i 198. Jag måste, herr talman, säga att jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna, och särskilt herr Ekström med sina erfarenheter från den kommunalekonomiska utredningen, inte vill stödja detta förslag. 3. För att riksbanken på ett effektivt sätt skall kunna använda den kreditpolitiska lagstiftningen krävs det att man vet hur länge denna skall vara i kraft. Osäkerhet på denna punkt försvårar riksbankens arbete. Regeringen har ju också föreslagit att den nya lagen skall vara permanent. Finansministern ger i propositionen en rad goda skäl för denna ståndpunkt. Socialdemokraterna i finansutskottet går emellertid emot finansministern på den punkten. De stöder i stället de borgerliga motioner som yrkar på en tidsbegränsad varaktighet av tre år. Motiveringen härför kan jag inte finna hållbar. Riksdagen har ju möjlighet att varje år ta initiativ till en ändring av lagen, om den skulle vilja det. Kreditpolitiken diskuteras, som vi vet, varje år i flera debatter. Under de föredragningar som skett i finansutskottet har jag noterat att representanterna för de stora affärsbankerna bestämt krävt en tidsbegränsning av lagen. Det har varit deras viktigaste krav. Så blir det För min del vill jag emellertid yrka bifall till propositionen i alla delar med det tillägg till 19 § som föreslås i vpk-motionen och i reservationen 2. Det innebär alltså att övergångsbestämmelserna bör formuleras sålunda: ”Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.”

Herr talman! När utredningen om kreditpolitiska medel i början av detta år lade fram sitt betänkande med förslag om att de sedan 1962 gällande tre kreditpolitiska lagarna skulle ersättas av en ny samordnad och enhetlig lagstiftning, möttes förslaget på sina håll av en rätt bister kritik, som också här har åberopats. Det blev nödvändigt för finansdepartementet att arbeta över frågan. Propositionen i ärendet, som ursprungligen aviserats till vårriksdagen i år, blev fördröjd och föreligger nu för beslut. Man kan konstatera att dröjsmålet varit nyttigt. En del justeringar och modifieringar har blivit följden, och över huvud taget har frågan mognat. Herr Söderström har här åberopat de kritiska yttranden som från remissinstansernas sida har knutits till utredningen. Jag vill påminna om att remissinstanserna i påfallande hög grad har uppehållit sig vid de tekniska sammanhangen när det gäller att administrera en kreditpolitisk lagstiftning. Frågan måste ju också ha en total politisk avstämning, och det är den som vi här i kammaren har att göra. Den kreditpolitiska lagstiftningen intar en central ställning i stabiliseringspolitiken, eftersom den drar upp ramarna för kreditpolitiken. Med de anspråk som nu ställs på stabiliseringspolitiken är det naturligt att den kreditpolitiska lagstiftningen har stort intresse och hög aktualitet. Det är mot den bakgrunden man får se den breda samling som skett i finansutskottet bakom tanken på en inte bara samordnad utan också i vissa avseenden utbyggd kreditpolitisk lagstiftning. Samtidigt finns det emellertid anledning att med alldeles speciell skärpa betona behovet av samordning och avstämning mellan de skilda medel som används i stabiliseringspolitiken. Den höjda ambitionsnivån inom kreditpolitiken får naturligtvis inte ersätta åtgärder som hör hemma inom finanspolitikens ram. Kreditpolitiken kan aldrig bli annat än ett komplement till finanspolitiken. Den kritik mot den höjda ambitionsnivån i den kreditpolitiska lagstiftningen som man kunnat notera här och var har huvudsakligen varit en kritik mot en benägenhet under vissa perioder från regeringens sida att överflytta vissa stabiliseringspolitiska krav, som egentligen hör hemma inom finanspolitiken, till kreditpolitiken. Det klassiska exemplet är den drastiska kreditpolitiska åtstramningen 1969-1970 som fick orimliga konsekvenser för näringslivet. Till bilden hör naturligtvis också att den kreditpolitiska lagstiftningen enbart bildar den ram inom vilken riksbankens relationer med banker och kreditinstitut närmare har att utvecklas. Ur stabiliseringspolitisk syn punkt är det självfallet angeläget att samspelet mellan kapitalmarknadens parter kan präglas av ömsesidigt förtroende och förståelse för de speciella problem som kan möta. Detta är emellertid en fråga som man aldrig kan lagstifta om. Den är nämligen beroende av parternas sätt att sköta sina uppgifter. Klart är i varje fall att den förstärkta kreditpolitiska lagstiftning som riksbanken nu får att arbeta inom kommer att ställa ökade krav på ett förtroendefullt samarbete mellan kreditinstituten och riksbanken. Det finns också för riksdagen anledning att, sedan ambitionsnivån nu höjts från lagstiftarnas sida, med skärpt vaksamhet följa relationerna mellan riksbanken och kreditinstituten. I detta sammanhang tycker jag att reservanterna både till höger och till vänster är alltför pessimistiska i sin bedömning av riksdagens möjlighet att öva inflytande på och överinseende över den kreditpolitiska lagstiftningens funktion. Utskottsmajoriteten har stannat för att, under hänvisning till att riksbanken är ett riksdagens organ, inte föreslå någon besvärsrätt hos Kungl. Maj:t. I stället hänvisas till den kontinuerliga bevakning av kreditpolitiken som riksdagen kan upprätthålla genom finansutskottets beredning av frågor som rör riksbanken. Detta bör ses som ett uttryck för utskottsmajoritetens övertygelse att en höjd ambitionsgrad i den kreditpolitiska lagstiftningen också måste följas av motsvarande höjning av ambitionsnivån i riksdagens granskning av kreditpolitikens verkställighet. Det är värt att notera att utskottsmajoriteten accepterat centerns tankegångar i detta avseende. Utskottsmajoriteten har också gett sitt stöd till centerns — och övriga oppositionspartiers — krav på att den kreditpolitiska lagstiftningen, liksom hittills, skall vara tidsbegränsad till tre år. Detta utgör också en markering av riksdagens ansvar för lagens funktion. Jag vill gärna i det här sammanhanget betona att det är glädjande och välbetänkt av socialdemokraterna att de i denna ur principiell synpunkt centrala fråga övergett propositionens förslag om obegränsad varaktighet, något som måste betraktas som mindre lämpligt för en ny fullmaktslag av den här karaktären. Den detaljreglering som hittills gällt för likviditetskraven ersätts genom denna lag med en fullmakt för riksbanken att utfärda de föreskrifter som behövs. De nya regler riksbanken utfärdar skall dock inte leda till att likviditetskraven blir annorlunda än för närvarande. De specialbestämmelser som gäller med hänsyn till sparbankernas och föreningsbankernas speciella karaktär skall också kunna tillämpas inom ramen för den nya lagstiftningen. Möjligheten till flexibilitet och beaktande av speciella förhållanden skall gälla även bestämmelserna om kassakrav. Utlåningsregleringen är en nyhet, men i praktiken har motsvarande arrangemang sedan lång tid tillbaka gällt. Det bör dock understrykas att förordnande om utlåningsreglering endast får meddelas om synnerliga skäl föreligger. Även bestämmelserna om emissionskontroll är en kodifiering av rådande förhållanden. Emissionskontrollen skall dock inte betraktas som ett extraordinärt instrument inom kreditpolitiken till skillnad från den allmänna placeringsplikten. Avsikten är att den senare liksom hittills i första hand skall utformas som en marginell kvot, även om möjligheten att beakta den totala storleken av institutets placeringar vid en viss tidpunkt och i vissa lägen skall stå öppen. Det har i sammanhanget funnits anledning att särskilt betona att hypoteksbankens obligationer kan räknas till prioriterade placeringar, och att inte heller i det avseendet något avsteg från vad som hittills gällt skall göras. Det är viktigt att dessa prioriterade placeringar får äga rum i tillräcklig omfattning. Annars har prioritering ingen reell innebörd. Men detta är nu en fråga som hör mera samman med tillämpningen av de kreditpolitiska medlen än med själva lagstiftningen. Som ett ytterligare komplement till dessa kreditpolitiska instrument införs nu en särskild placeringsplikt, som har till uppgift att trygga försörjningen med byggnadskrediter. Även detta medel får enligt förslaget tillgripas först när synnerliga skäl föreligger. Avsikten är att särskild placeringsplikt skall gälla endast om kommunerna åtar sig borgensansvar för en aktuell byggnadskredit. Det är möjligt att detta avsnitt av lagkomplexet betraktas som det mest kontroversiella. Bestämmelsen bör emellertid ses mot bakgrund av den nya bostadspolitik som riksdagen inom några dagar går att behandla. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå den kritik som riktats mot den särskilda placeringsplikten. I och med att den förutsätter ett kommunalt borgensansvar strider den enligt min mening inte mot banklagstiftningens krav att låntagarens kreditvärdighet skall prövas i varje särskilt fall. En annan reflexion kan också göras i sammanhanget. Med den struktur svensk kapitalmarknad har är bostadsfinansieringen något som jag skulle vilja kalla en grundläggande skyldighet som måste uppfyllas. Det är bättre att byggnadskreditiven lämnas via den reguljära kreditmarknadens institutioner än via ännu ett nytt specialinstitut. Om man har den inställningen är det en logisk slutsats att acceptera den särskilda placeringsplikten som ett uttryck för de svenska bankernas och kreditinstitutens solidariska ansvar för bostadsbyggandet i samhället. Till de medel som endast skall användas om synnerliga skäl föreligger skall också räknas ränteregleringen, som är ett komplement vid sidan om diskontopolitiken för riksbanken att påverka räntenivå och räntestruktur. Det är alltså en ganska vittsyftande katalog av kreditpolitiska instrument som nu regleras i denna lag. Lagstiftningen anger alltså en ram för riksbankens agerande, inom vilken det finns möjligheter att med beaktande av skilda kreditinstituts särskilda förutsättningar och marknadens speciella krav använda den modell för kreditpolitiken som i varje situation är den bästa. En central fråga i kreditpolitiken är självfallet avgränsningen av den s.k. prioriterade sektorn. Med hänsyn till bostadsbyggandets speciella ställning råder det ingen tvekan om att bostadsfinansieringen skall vara — Nr 139 prioriterad. Inom en normalt fungerande kreditmarknad skall problemen Tisdagen den i övrigt inte vara speciellt stora, men i situationer då den kreditpolitiska 10 december 1974 lagstiftningen måste tillgripas visar erfarenheten att speciellt mindre företag har svårt att få sina kreditbehov tillgodosedda. Lagförslag om Det är därför med glädje som jag noterar att utskottsmajoriteten har = kreditpolitiska gått centermotionen till mötes och som utskottsmajoritetens mening medel, m.m. framhåller att en samlad långsiktig lösning beträffande småföretagens kreditförsörjning måste arbetas fram. Det finns också anledning att i det här sammanhanget betona att hypoteksbankens obligationer visserligen är prioriterade placeringar, men att den såväl nominellt som relativt krympande kreditvolymen inom denna sektor är klart otillfredsställande. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis betona att utskottsmajoriteten vid sitt ställningstagande till den kreditpolitiska lagstiftningen tagit hänsyn till den osäkerhet som för närvarande råder inom världsekonomin. Det är även från denna synpunkt angeläget att den nu översedda och omarbetade kreditpolitiska lagstiftningen genomförs utan onödigt dröjsmål.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

Herr talman! Efter de anföranden som nu hållits finns det ingen anledning för mig att närmare gå in på den nya fullmaktslagens innehåll. Jag vill bara göra några korta kommentarer. Herr Hermansson uttalade sin förvåning över att jag inte anslutit mig till yrkandet i vpk-motionen 1997 om en ändring av 19 § om förordnande om allmän placeringsplikt till att även gälla landsting och primärkommuner. Jag kan försäkra herr Hermansson att jag hyser förståelse för det yrkandet. Men det finns flera skäl till att socialdemokraterna i utskottet inte ansett sig kunna biträda detsamma. För det första bör man nog när man nu antar en ny lag vara försiktig med att utsträcka den allmänna placeringsplikten så långt att den omfattar även annat än staten och bostadsbyggandet. För det andra anser vi inte att vi för närvarande har det underlag som skulle ha varit erforderligt för att företa en ändring av 19 §. Men om det omsider i den kommunalekonomiska utredningen skulle visa sig vara befogat att vi anför synpunkter i denna fråga, då kan jag försäkra herr Hermansson att vi också kommer att göra det. Trots en mångfald olika motionsyrkanden har det lyckats att uppnå en bred majoritet i finansutskottet. Den majoriteten ställer sig bakom propositionen på alla punkter utom när det gäller giltighetstiden. De nuvarande kreditpolitiska lagarna är tidsbegränsade, men i propositionen 171 har föreslagits att den nya lagen skall gälla utan tidsbegränsning, alltså vara permanent. Jag har för avsikt, herr talman, att litet närmare redogöra för utskottets ställningstagande, eller rättare sagt för de socialdemokratiska ledamöternas ställningstagande i utskottet. Den utredning som i början av innevarande år avlämnade betänkandet ”Kreditpolitiska medel” ansåg att en ny sammanhållen lag inte borde vara tidsbegränsad. Efter att ha framhållit att likviditets-och kassakrav samt emissionskontroll kan betraktas som permanenta inslag i kreditpolitiken anförde utredningen följande: ”I valet mellan en tidsbegränsad eller permanent lagstiftning synes enligt utredningens åsikt tiden nu vara mogen att avskaffa tidsbegränsningen, som härstammar från lagstiftningens begynnelse 1937. Någon saklig översyn av nuvarande lagar har inte skett vid förnyelsetillfällena. En permanent lagstiftning innebär inget hinder att lagen delvis eller i sin helhet i sedvanlig ordning kan avskaffas, ersättas med en ny lag eller revideras. Att denna typ av lagstiftning numera uppfattas som ett bestående inslag i den ekonomiska politikens uppsättning av instrument motiverar också att lagen blir permanent. Sammankopplat med avskaffandet av tidsbegränsningen kan man också se inriktningen mot mer allmänna formuleringar, i syfte att göra lagstiftningen mera oberoende av växlande förhållanden på kreditmarknaden.” Däremot stod utredningen fast vid det förfarande som nu är föreskrivet för lagarnas tillämpning, nämligen förordnande av Kungl. Maj:t på framställning av fullmäktige i riksbanken. Därmed får alltså samordningen mellan kreditpolitiska och andra stabiliseringspolitiska åtgärder ett formellt uttryck. Varför har då vi socialdemokrater i utskottet ansett oss kunna gå med på en tidsbegränsning av lagen? Jo, därför att vi har ansett det vara i hög grad angeläget att lagen i oförändrat skick genomförs utan dröjsmål. Vi har inte velat gå till en oviss lottning, som i så fall inte bara gällt om lagen skulle vara permanent eller ej, utan förmodligen även lagstiftningens innehåll, där vi omöjligen kunde biträda vissa ändringsförslag som framlades i väckta motioner. Vi ansåg oss ha stöd för vårt ställningstagande i vad majoriteten av riksbanksfullmäktige anförde i sitt remissyttrande över utredningen. Efter att ha talat om att lagstiftningen tidigare varit tidsbegränsad och att den begränsningen nu skulle avskaffas anförde fullmäktige i riksbanken följande: ”Den ändring utredningen föreslår innebär inte nödvändigtvis någon förändring i lagens varaktighet. Lagen görs inte evig genom åtgärden utan kan närhelst behov föreligger ändras eller avskaffas. Även för en lag som har treårig giltighet gäller givetvis att det inte är nödvändigt avvakta giltighetstidens utgång för att genomföra en ändring. Utredningens förslag innebär således i realiteten inte någon större förändring och frågan om tidsbegränsning är av jämförelsevis underordnad betydelse. Fullmäktige anser dock att utredningen valt den bästa lös ningen.” — Majoriteten av fullmäktige i riksbanken hade alltså ansett att frågan om tidsbegränsning är av jämförelsevis underordnad betydelse. AP-fonden gjorde i sitt yttrande en skillnad mellan de kreditpolitiska medel som kan anses vara av extraordinär natur och övriga kreditpolitiska medel. Beträffande dessa senare anser fondstyrelserna att skäl kan åberopas för en reglering i en permanent lagstiftning. De extraordinära kreditpolitiska medlen, främst placeringsplikt, utlåningsreglering och räntereglering, bör däremot enligt deras mening också i framtiden regleras i en tidsbegränsad, särskild beredskapslag av fullmaktskaraktär. Herr talman! Därmed har jag redovisat de motiv som gör att jag yrkar bifall till finansutskottets betänkande nr 39 på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Ekström har motiverat varför socialdemokraterna har gått ifrån sin proposition, och jag tycker man kan respektera den motiveringen; det har jag ingenting emot. Sedan läste han upp ett citat som visade att han hade stöd av riksbanksfullmäktiges majoritet. Jag tycker att vi å andra sidan kan åberopa samma stöd — men från riksbanksfullmäktiges minoritet — när det gäller vår uppfattning. Jag vill här bara peka på två punkter som minoriteten har talat om, nämligen om att remisstiden har varit så kort att en saklig granskning och en mera ingående diskussion praktiskt taget har omöjliggjorts samt att i betänkandet föroch nackdelar med de föreslagna åtgärderna knappast diskuteras liksom inte heller förutsättningarna att i enskilda fall nå eftersträvad effektivitet genom andra metoder. Vi finner detta vara en allvarlig brist, vilken alltså kan komma att avhjälpas under remissbehandlingen. Bakom uttalandet står representanter för samtliga borgerliga partier. Vi har försökt hitta fler argument än dessa, och bland de 34 remissinstanserna har vi funnit att en del av dem har lagt ned mycket tid på och kommit fram till vissa punkter, som vi har tagit upp. Det är alltså de punkterna som återfinns dels i den motion vi har avlämnat till riksdagen, dels i den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande.
Herr talman! Herr Ekström säger att det fattas underlag för att utsträcka lagens giltighet så att bestämmelsen om placeringsplikt också skall gälla landsting och kommuner. Jag är litet förvånad över det uttalandet. Det är väl annars allmänt bekant att en rad kommuner under lång tid har haft och fortfarande har mycket stora svårigheter att skaffa sig de lån som är nödvändiga för den kommunala verksamheten. Det är mot den bakgrunden, för att hjälpa kommuner och landsting, som vi har velat att 19§ i lagen skall utvidgas på det sättet att bestämmelserna om placeringsplikt också skall gälla kommuner och landsting. Jag tror inte att det behövs stora utredningar för att klarlägga detta faktum. Vårt förslag kommer väl att avslås av majoriteten i riksdagen. Jag vill då ta fasta på herr Ekströms löfte att om man i den kommunalekonomiska utredningen finner förslaget befogat skall man ta positiv ställning till det. Och jag hoppas att den kommunalekonomiska utredningen lägger fram ett konkret förslag på den här punkten, vilket vi då naturligtvis från vår sida varmt kommer att understödja. När det gäller den andra frågan som jag tog upp — tidsbegränsningen av lagens giltighet, där socialdemokraterna i utskottet har gått ifrån regeringens förslag och i stället stödjer de borgerliga motionerna — är det väl lika bra att säga som det är, herr Ekström: Man har gjort en kompromiss med de borgerliga ståndpunkterna.
Herr talman! Det var precis vad jag sade förut, herr Hermansson. Vi ville inte låta lagens innehåll gå till en oviss lottning. Vi var medvetna om att hade den här kompromissen inte gjorts rörande tidsbegränsningen av lagen hade säkerligen andra förslag förts fram till ändring av lagens innehåll, och det ville vi undvika. Jag har inte alls försökt dölja det motiv som vi alltså hade. När det gäller att utvidga 19 § förmodar jag att herr Hermansson märkte att jag framhöll, att därest vi i kommunalekonomiska utredningen, när vi kommer in på frågan om kommunernas och landstingens möjligheter att låna, finner det erforderligt att även föreslå en ändring här, skall vi göra det. Men det får ske efter som vanligt grundlig utredning. När jag sade att det inte finns underlag för närvarande att göra den här ändringen menade jag därmed att vi känner till den nuvarande situationen på kapitalmarknaden. Vi vet också vilket upplåningsbehov staten har och vilket upplåningsbehov som finns för bostadsbyggandet. Då bör vi nog vara försiktiga innan vi utvidgar den allmänna placeringsplikten att även omfatta landsting och kommuner. Det kan tänkas, herr Hermansson, att om staten kan låna så finns möjligheter att transferera kapital till landsting och kommuner. Jag tror att den synpunkten alltmer kommer att göra sig gällande, nämligen att vi måste se hela den offentliga sektorn som en enhet.
Herr talman! Jo, jag noterade precis vad herr Ekström sade även i det föregående inlägget. Vi har för vår del länge krävt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun och ställt kravet att staten skall överta viktiga delar av de nuvarande kommunala utgifterna. Därför har jag naturligtvis ingen invändning mot den sista delen av herr Ekströms Men jag vill peka på att framför allt kommunerna, både detta år och Tisdagen den säkerligen också nästa år, har mycket stora kreditbehov. Kommunerna 10 december 1974 är den part på kreditmarknaden som för närvarande kanske har det svårast att få sina behov tillgodosedda. Det är just därför en sådan här utvidgning = Lagförslag om av lagen nu skulle ha haft en mycket stor betydelse för kommunerna = kreditpolitiska och landstingen. medel, m.m.
Herr talman! Vi är väl alla medvetna om att krediterna till bostadsbyggande kan förmodas bli mindre under de allra närmaste åren än vad de var när bostadsbyggandet var som allra störst, dvs. när vi hade ett bostadsbyggande på över 100 000 lägenheter.

Herr talman! Jag vill allra först ge uttryck för en känsla av olust över att denna omfattande lagstiftning har måst behandlas under en sådan tidsnöd att det varit svårt att utforma sakligt underbyggda motioner och att tillräckligt genomgripande överväga konsekvenserna av det framlagda lagförslaget. Det oaktat kan jag försäkra att vi lagt ned ett omfattande arbete för att verkligen tränga igenom ärendet så långt tiden medgett. Herr Söderström påpekade att det i riksbanksfullmäktige förelåg en reservation från de borgerliga ledamöterna, vilken moderaterna fört vidare i sin motion.

Jag är naturligtvis tacksam för att herr Söderström använder så pass måttfulla uttryck beträffande de förhandlingar som ägt rum vid sidan av de officiella utskottssammanträdena, att han talar om enskilda och hemliga förhandlingar. I andra sammanhang är vi vana vid att moderaterna betecknar dessa aktiva förhandlingar med helt andra uttryck. Jag vill här inte nämna vilka dessa uttryck är, men jag är tacksam för att man i detta fall nöjt sig med en något ironisk hänvisning till att förhandlingarna har varit enskilda och hemliga.

Jag är glad över att vi har funnit sådana vägar. När vi i dag kommer att besluta enligt utskottets majoritetsförslag och få en lagstiftning som begränsas till tre år är det sannerligen inte tack vare moderaternas agerande. Hade vi tagit med moderaterna vid dessa förhandlingar och det skulle ha uppnåtts ett resultat som moderaterna varit intresserade av och nöjda med, hade vi i bästa fall fått en konfrontation här i riksdagen, som också herr Ekström nämnde, och kanske en lottdragning som skulle ha blivit en för alla parter sämre lösning. Vi har inte bara fått en begränsning beträffande tiden. Herr Ekström hade noterat att vi har gått med på allt annat. Ja, det kan man kanske säga. Jag missunnar inte herr Ekström att notera det, men jag tycker nog att vi har bidragit med en hel del i själva utskottsskrivningen. Det tycker jag att herr Ekström kunde kosta på sig att erkänna. Vi har väl fått kompromissa på båda håll.

Med detta har jag kort velat anföra min anslutning till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag måste reagera en aning mot det sätt på vilket herr Löfgren beskrev förspelet till överenskommelsen. Han sade att saklig grund saknades för att moderata samlingspartiet skulle få vara med. Då måste jag undra vem det är som är domare i det här fallet. I själva verket har det ju gått till så att vi inför sittande utskott presenterats ett gemensamt förslag om en giltighetstid av tre år, vilket socialdemokraterna förklarat sig gå med på. Vi hade inte hört talas om detta förut, herr Löfgren. I det sammanhanget undrade herr Löfgren om inte vi kunde avstå från våra övriga yrkanden. Dessförinnan hade vi inte diskuterat det här fallet. Detta är en korrekt beskrivning över hur det gått till. Sedan gällde det måttfulla uttryck. Jag fick ingen kritik av herr Löfgren på den punkten, men det är kanske inte så lätt i ett sådant här fall med ett nytt moment infört i riksdagen att veta exakt vad man skall kalla ett sådant tillvägagångssätt, eftersom vi inte officiellt har döpt det. Kan vi komma överens om ett lämpligt uttryck för de förhandlingar som pågår utanför utskotten och utanför riksdagen så inte mig emot. Jag skall gärna ställa upp och i så fall i fortsättningen hålla mig till ett sådant uttryck.
Herr talman! Jag skall kanske i fortsättningen vara litet mera nogräknad med vad man skall ta för givet genom yttranden från representanter - Nr 139 för moderata samlingspartiet. Man skall tydligen gå till dess partiledare Tisdagen den eller möjligen förtroenderåd för att få ett belägg för om det finns någon 10 december 1974 anledning att gå vidare med kontakter. Sedan vill jag säga att om det gäller att få ett uttryck för vad sådana — Lagförslag om här förhandlingar kallas så fördömer jag allt gängse tal om skoj i detta — kreditpolitiska sammanhang och alla möjliga andra yttranden i den vägen. Vi har fått — medel, m.m. höra hur sådana förhandlingar som under förra året ägde rum vid sidan om de officiella utskottssammanträdena betecknats såsom mycket undermåliga. Vi som vet att man ibland måste samtala även utanför utskottslokalernas väggar för att uppnå ett praktiskt resultat bör givetvis ha rättighet att få fortsätta med detta även framdeles. Jag är helt övertygad om att sådant både har förekommit och kommer att hända även inom moderata samlingspartiet.
Herr talman! Låt mig bara slå fast att uttrycket jag använde var en enskild och hemlig förhandlingsomgång mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. Jag anser fortfarande att det var en enskild förhandlingsomgång. Jag anser också att den var hemlig eftersom vi inte kände till den.

Herr talman! Det är viktigt, när vi nu diskuterar de mycket tekniska frågor som är förenade med en lagstiftning om kreditpolitiska medel, att hålla i minnet vad frågan egentligen gäller. Den handlar ytterst om hur beslutsfattandet skall ske i ett produktionssystem baserat på näringsfrihet, i ett politiskt system där vi vill slå vakt om individens frihet. Lagstiftningen på detta område handlar inte i första hand om riksbankens möjligheter att styra bankerna och därmed kreditpolitiken. Det handlar ytterst om att styra konsumenterna, investeringarna och sysselsättningen. Vill vi ha myndigheter med obegränsade och bekväma maktmedel att ta till för att i detalj kunna styra och reglera, eller vill vi ha ett decentraliserat beslutsfattande, ett decentraliserat samhälle, där olika intressen i samverkan tvingas ta hänsyn till varandra? Det är mot den bakgrunden som man i de flesta länder, där olika grader av marknadsekonomi förekommer, valt mer allmänt verkande medel för kreditpolitiken och så långt möjligt undvikit de direkta regleringarna och kontrollerna. Det finns alltså en politiskt principiell bakgrund till frågorna om utlåningsreglering, räntereglering, emissionskontroll, placeringsplikt och de andra extraordinära regleringsinstrumenten. Ur en synpunkt som jag skulle vilja kalla för grundläggande liberal är det utomordentligt angeläget att dessa regleringars användning såväl är uttryckligen undantagsföreteelser som att de står under riksdagens kontroll och regelbundna prövning. Detta framhölls icke endast i moderata samlingspartiets motion 2000 utan även i folkpartiets motion 1998, som närmast måste betecknas 177 som längre gående i detta avseende. Jag beklagar att endast de moderata ledmöterna i utskottet låtit det komma till uttryck i reservation. För att upprätthålla den samhällsekonomiska balansen har vi främst tre instrument. Vi har finanspolitiken, valutapolitiken och kreditpolitiken. Finanspolitiken och kreditpolitiken är många gånger i praktiken inte bara beroende av varandra, stödjande varandra, utan kan även vara alternativ till varandra. Från oppositionens sida har under gångna år många gånger kritik riktats mot finansministern för att han alltför ensidigt brukat de kreditpolitiska styrmedlen, när en större finanspolitisk återhållsamhet hade varit önskvärd. Det är då också naturligt att känna tvekan inför en utbyggnad av de kreditpolitiska regleringsmöjligheterna. Om det blir enklare att sätta sådana regleringar i kraft kan det befaras att de kommer att tillgripas i stället för politiskt sett mer påfrestande men samhällsekonomiskt mindre skadliga metoder. Erfarenheterna — senast från åren 1969-1970 — visar med all tydlighet att sådana instrument som exempelvis utlåningsreglering på ett mycket drastiskt sätt kan påverka hela näringslivet i vårt land, liksom den ekonomiska situationen för stora grupper människor. Inte minst bland de mindre och medelstora företagen var effekten av det s.k. idiotstoppet mycket svåra att bära. Det är helt naturligt — med hänsyn till reserver, likviditet och sparmöjligheter — att de mindre företagen är särskilt känsliga för regleringsåtgärder av detta slag. Utskottet understryker också, så som framhållits inte bara i den moderata motionen utan även i motionerna 1996, 1998 och 1999, det angelägna i att hänsyn tages till dessa företags problem. Utskottet föreslår, till skillnad från propositionen och med bifall till vår motion nr 2000 liksom även till motion nr 1999 på denna punkt, att lagens giltighet begränsas till tre år. På denna punkt är utskottet enigt, vilket är glädjande. Det är inte fråga om någon eftergift av betydelse från de socialdemokratiska ledamöternas sida. Riksdagen är självfallet fri att besluta om nya lagar när den så finner för gott. Det är fråga om en mer symbolisk och formell markering att detta lagstiftningskomplex regelbundet bör bli föremål för riksdagens övervägande och som sådan kanske inte helt utan värde. Det är, herr talman, trots denna mindre eftergift mycket beklagligt att utskottet i så hög grad varit berett att avhända riksdagen, i förhållande till nuvarande lagstiftning, inflytande över detta viktiga område för myndighetsutövning. Propositionen 168 lämnar därtill i starkt ökad grad tilllämpningen av lagstiftningen i riksbankens hand eftersom den föreslagna lagen har mycket mer allmän karaktär än den gällande. Det är, såsom framhölls av den borgerliga minoriteten i riksbanksfullmäktige i dess remissyttrande, högst tvivelaktigt om vår nyligen antagna regeringsform ger utrymme för det slags allmänt hållna delegation som lagen förutsätter. Enligt vår mening bör regeringens förordnande om samtliga kreditpolitiska regleringsåtgärder enligt denna lag i tiden begränsas till ett år. Vidare borde självfallet förordnanden om utlåningsreglering, placeringsplikt, emissionskontroll och räntereglering inom viss tid underställas riks dagens prövning. För denna ståndpunkt talar också att hittills överenskommelser mellan riksbanken och kreditmarknadens institutioner, eller rekommendationer från riksbanken, alltid varit tillräckliga. De extraordinära instrumenten i den nuvarande lagstiftningen har aldrig tillämpats. Det är mer än rimligt att anta att om regeringen i framtiden skulle finna påkallat att förordna om användande av extraordinära medel, situationen skulle vara så allvarlig att ett engagemang från riksdagens sida är motiverat. Obegränsade befogenheter ter sig alltid önskvärda från en myndighets sida, men detta är knappast skäl nog för långtgående undantagslagstiftning. En rad remissinstanser har varit mycket kritiska eller direkt avvisande till förslaget om s.k. särskild placeringsplikt. Det har bl.a. framhållits att en banks styrelse inte kan fråntagas ansvaret för beviljande av krediter enligt banklagen. Sparbankernas bank och Sparbanksföreningen har framhållit — enligt min mening med rätta — att en placeringsplikt av denna innebörd måste medföra att det offentliga inte enbart tar ansvar för det aktuella projektet utan också för låntagarens tidigare engagemang. Detta leder i och för sig till orimliga konsekvenser. Över huvud taget har de kreditpolitiska medlens användning hittills i mycket stor utsträckning föranletts mindre av kreditpolitiska motiv i normal mening än av en strävan att prioritera bostadsfinansieringen. Sedan något år har den hittillsvarande bostadspolitikens misslyckande blivit allmänt uppenbart, och en ganska kraftig nedgång av byggandet har inträffat. En ominriktning av bostadsbyggandet håller också på att tvinga sig fram. Motiven för regleringar, som särskilt har till syfte att styra kreditmedel till bostadssektorn, har i stor utsträckning bortfallit. Det är ur alla synpunkter önskvärt att bostadsfinansieringen steg för steg återföres till normala förhållanden. Enligt vår mening bör alltså förslaget om särskild placeringsplikt avslås. Beträffande den allmänna placeringsplikten anser vi det orimligt att denna skall kunna avse en viss andel av kreditinstituts totala placeringar. Att inom loppet av en begränsad tidsperiod genomföra förändringar av någon storleksordning i fördelningen av bankinstitutens redan gjorda placeringar är ogörligt utan mycket allvarliga följder för låntagare eller kreditmarknaden i dess helhet. I praktiken förfogar bankinstituten i nämnvärd utsträckning endast över ökningen av de totala placeringarna och placeringsplikten bör endast kunna avse denna. För moderata samlingspartiet är det självklart att myndigheters beslut skall kunna överklagas. Detta är en fråga om rättssäkerhet och bör också gälla riksbankens beslut och tolkningar inom en allmänt hållen lagstiftningsram. Utskottet har funnit det tillräckligt att hänvisa till den prövningsmöjlighet som föreligger i samband med att riksbanksfullmäktiges berättelse granskas av finansutskottet. Vi anser det angeläget att understryka att den prövningsmöjlighet som härvid formellt sett föreligger närmast är av principiell natur, avser principer snarare än enskilda fall, och kommer till stånd kanske lång tid efter det att riksbankens beslut trätt i kraft. Det är knappast fråga om en överklaganderätt i egentlig mening. Utskottet anför att klagorätt till Kungl. Maj:t över riksbankens beslut inte skulle vara förenlig med den ställning riksbanken intar som ett riksdagens verk. Enligt vår mening bör riksbankens beslut utan några statsrättsliga hinder kunna överklagas hos regeringen, eftersom riksbankens befogenheter i dessa stycken ju är en följd av Kungl. Maj:ts förordnande. Kungl. Maj:t kan när som helst återkalla eller begränsa ett sådant förordnande och bör därför också,.efter besvär, kunna ingripa i dess tilllämpning. Det är för oss en viktig principfråga att varje myndighets beslut skall kunna överklagas av den eller dem det berör. Det räcker inte med att kanske i en framtid i efterhand kunna få rätt i princip i ett riksdagsutskottsbetänkande över en verksamhetsberättelse. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1.